Herr talman! I detta betänkande rörande bidrag till föräldraförsäkringen återfinns sedvanliga moderata reservationer, som jag tänker kommentera. I reservation 1 återkommer vi med vårt förslag om en sänkning av kompensationsnivån inom föräldraförsäkringen till 80 26. Detta förslag skall ses i samband med den i partimotion av Carl Bildt m.fl. föreslagna skattesänkningen. Vinner vårt förslag gehör, påverkas inte den sociala standarden nämnvärt. För en del blir det en vinst. Dessutom innebär förslaget en betydande besparing, som på lämpligt sätt bör tillgodogöras statsbudgeten. Jag yrkar bifall till reservation 1. Vi återkommer också med vårt förslag rörande garantinivån inom föräldraförsäkringen, som vi anser har en tendens att släpa efter i värde. Vi anser att en regel bör införas som gör att garantinivån automatiskt följer med penningvärdeutvecklingen. Ersättningen bör därför bestämmas till en 365:edel av basbeloppet, som avrundat till närmast hela krontal blir 72 kronor, fr.o.m. den 1 januari 1989. Det här är en viktig princip för dem som endast har rätt till garantibeloppet i föräldraförsäkringen. Hit hör t.ex. de som studerar och som ännu inte hunnit komma ut i yrkeslivet. Hit hör också familjer som bor på orter där man får vara glad om någon i familjen har arbete. Hit hör också flerbarnsfamiljerna och de med en familjeförsörjare. Jag yrkar bifall till reservation 2. Reservation 10, som vi har avgivit tillsammans med utskottets centerledamöter, gäller flexibelt uttag av kontaktdagar. Vi anser det självklart att föräldrar skall kunna bestämma när dessa dagar skall tas ut. Jag har i mitt stilla sinne funderat mer än en gång över vad ni socialdemokrater tror skall hända, om familjerna ges denna rätt — revolution, fullständigt kaos eller vad? Andemeningen från er sida är ju ytterst denna: Ta det vi erbjuder i den form vi bestämt eller låt bli! Jag yrkar bifall till reservation 10. Samma dogmatiska syn gäller också avseende rätt till kontaktdagar vid privat barnomsorg. På denna punkt har vi i reservation 13 anslutit oss till centern och folkpartiet. Minsann, någon rätt till kontaktdagar som inte faller inom samhällets barnomsorg skall det inte vara! Att det faktiskt kan förhålla sig så att många barnfamiljer inte haft turen att dra en vinstlott i den samhälleliga daghemskön utan själva fått ordna sin barntillsyn, det hör tydligen inte hit. Att de dessutom via skatter får betala både andras och egen barnomsorg, räknas inte heller. Herr talman! Det är hög tid för en omläggning av familjepolitiken. Med det borgerliga förslaget ges föräldrarna ökad valfrihet och rätten att själva bestämma när det gäller omsorgen om sina barn. Vårt förslag innebär en meningsfull valfrihet. Det handlar om att kunna få välja det alternativ som svarar mot den egna familjens behov, önskemål och värderingar. Jag yrkar bifall till reservation 13.

Herr talman! Föräldraförsäkringen är en viktig del i familjepolitiken. Den skall ge stöd till barnfamiljerna, så att de får möjlighet att ta hand om sina barn på lämpligaste sätt. Folkpartiet anser det givetvis vara bra att regeringen i årets budgetproposition lägger fram förslag till förbättringar som vi motionerat om under många år. Det finns t.ex. förslag till efterlevandebidrag till föräldrar som mist ett barn för vilket de haft vårdbidrag. Likaså kommer nu äntligen, som vi hörde nyss, ytterligare en nivå för vårdbidraget, nämligen en fjärdedel. Tillfällig föräldrapenning utgår för närvarande under 60 dagar per barn och år när förälder måste avstå från förvärvsarbete för att vårda barn under 12 år, bl.a. på grund av sjukdom eller smitta hos barnet eller barnets vårdare eller vid besök i samhällets förebyggande barnhälsovård. I vissa fall kan denna ersättning utgå också för barn upp till 16 år. I propositionen föreslås en ökning till 90 dagar, och som skäl anges att det rör sig om en mycket liten grupp föräldrar med barn som ofta är sjuka eller som drabbas av en allvarlig sjukdom under en begränsad tid. Folkpartiet tycker att denna ökning är ett steg i rätt riktning, men vi vidhåller vårt krav på att taket för antalet dagar skall slopas helt för dessa föräldrar. Hur kan man veta att en allvarlig sjukdom upphör efter 90 dagar? Vad händer om föräldern fortfarande måste vara ledig från sitt arbete när de 90 dagarna gått? Jag yrkar bifall till reservation nr 7. Vi anser att tillfällig föräldrapenning skall kunna utgå även till föräldrar som uppbär vårdbidrag, om kravet på inkomstförlust är uppfyllt. I 4 kap. 11 § lagen om allmän försäkring står: ”För vårdeller tillsynsbehov som grundat rätt till vårdbidrag enligt 9 kap. 4 § utges dock inte tillfällig föräldrapenning.” Nu hänvisar utskottet till att ett fjärdedels vårdbidrag införs, vilket är en avsevärd förbättring, som man säger, för den aktuella gruppen barn och föräldrar. Folkpartiet delar inte den uppfattningen. Det är inte den gruppen vi avser i vår motion Sf268. De föräldrar vi talar om kan redan ha helt eller halvt vårdbidrag. Utskottet säger vidare att av förarbetena framgår att ett ökat tillfälligt Prot. 1987/88:85 tillsynsbehov kan ge rätt till tillfällig föräldrapenning. Men nu är det ju så, att 16 mars 1988 försäkringskassans personal läser lagen och inte förarbetena. Dessutom vet jag att riksförsäkringsverket vid direkt förfrågan också bekräftat att lagtexten skall tolkas på det sätt försäkringskassan gjort. Herr talman! Jag är ledsen om jag verkar tjatig i den här frågan, men den är faktiskt mycket angelägen för de föräldrar som är berörda. Det är föräldrar som förutom av oro och tungt arbete med sina handikappade barn också drabbas av ekonomiska bekymmer. Jag tycker att vi åtminstone kan bespara dem de ekonomiska bekymren. Jag hoppas verkligen att riksförsäkringsverket går ut med anvisningar till försäkringskassorna, så att de också får ta del av förarbetena och ges möjlighet att läsa och tolka lagen så som utskottet förutsätter. I december 1987 behandlade riksdagen i samband med socialutskottets betänkande nr 6 motionsyrkanden om rätt att överlåta tillfällig föräldrapenning till anhörig eller närstående. Liknande yrkande finns även i dagens betänkande. Då, i december, beslutades om en förutsättningslös utredning för att klarlägga ensamstående och ensamboende föräldrars behov av att kunna överlåta rätten till tillfällig föräldrapenning till någon närstående. Folkpartiet ansåg då och anser även nu att utredningen borde omfatta även familjer med två föräldrar. Riksförsäkringsverket sade i sitt remissyttrande att ensamstående inte är något entydigt begrepp som utan närmare definition kan läggas till grund för att bestämma vilken förälder som skall få överlåta sin rätt till tillfällig föräldrapenning till någon annan. En möjlighet är att som ensamstående anse person som är ensam rättslig vårdnadshavare till barnet. En annan är att anse alla ogifta föräldrar som ensamstående med rätt att överlåta tillfällig föräldrapenning. Att en förälder, oftast mamman, är ensam rättslig vårdnadshavare eller ogift behöver inte innebära att mamman faktiskt är ensamstående. Att mamman är rättslig vårdnadshavare gäller för flertalet ogifta föräldrar, även om dessa sammanbor. Ogifta föräldrar som sammanbor skulle därmed få överlåta rätten till tillfällig föräldrapenning till moroch farföräldrar, medan gifta föräldrar i samma situation inte skulle få den rätten. Detta visar problemen med att avgöra vem som är ensamstående och vem som är ensamboende. Försäkringskasseförbundet tillstyrkte också att reformen skulle omfatta alla föräldrar. Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 8. I I reservation nr 9 yrkar folkpartiet, liksom tidigare år, att en översyn skall göras av reglerna för rätten att ta ut tillfällig föräldrapenning då daghem | måste stänga och någon förälder därmed måste stanna hemma. Utskottet säger nu som tidigare, att det är den som förmedlat barnomsorgen, i allmänhet kommunen, som skall skaffa ersättare. Vi vidhåller att denna orättvisa måste rättas till. Jag yrkar bifall till reservation nr 9. Föräldrar har i dag rätt till 16 kontaktdagar att tas ut två per år när barnet är mellan 4 och 12 år. I motion Sf271 yrkas att rätten att utnyttja dessa 16 dagar bör utsträckas så, att föräldrar får möjlighet att besöka barnens skola också när de går på 147 högstadiet. Det är det stadium som föräldrar har minst kunskap om och där problemen ofta är störst. Vi folkpartister har svårt att förstå utskottsmajoritetens avoga inställning till förslaget om utsträckt nyttjandetid. Det är alltså inte fråga om utökande av antalet dagar, endast om en mer flexibel användning av de dagar som i dag står till förfogande genom föräldraförsäkringen. Men man anser uppenbarligen inte åren mellan 12 och 16 år som viktiga. Jag yrkar bifall till reservation nr 11. Herr talman! Folkpartiet anser det självklart att rätten till kontaktdagar skall finnas oavsett vem som förmedlar barnomsorgen. Det finns ingen anledning att frånta föräldrar som har sina barn i ett privat familjedaghem denna förmån. Jag yrkar bifall till reservation nr 13. Herr talman! Med detta yrkar jag alltså bifall till reservationerna 7, 8, 9, 11 och 13.

Herr talman! När den s.k. BB-avgiften skulle införas vållade det en uppmärksammad debatt. Beslutet fattades, men trots detta tas frågan med berättigande åter upp i riksdagen. Den har i år redan debatterats en gång. Majoriteten vidhåller sin uppfattning om att BB-avgiften inte negativt drabbar familjerna, i varje fall anser man inte att det nu finns anledning att ändra beslutet. Vi från centern vidhåller vår första uppfattning om det berättigade i att låta kostnadsfrihet råda när det gäller mödravård, förlossningsvård och barnavård. Genom denna kostnadsfrihet uppmuntrar man också till föräldraskap. Jag är medveten om att detta inte utgör några stora kostnader för den enskilde. Det handlar mera om principen och omtanken. Nu är det bara centern och vpk som står fast vid detta ställningstagande, och vi yrkar i vår reservation att man från halvårsskiftet inte skall kunna ta ut ersättning från föräldrapenningen för förlossningsvården. I dag gäller regeln att om en kvinna blir gravid och föder ytterligare ett barn inom två och ett halvt år efter det att det förra barnet föddes, beräknas föräldrapenningen efter det förhållandet som rådde vid det första tillfället. Detta är en bra regel i de flesta fall. Den motsvarar den vilande SGI som förekommer i studerandesammanhang. Även i detta sammanhang förekommer det emellertid behov av undantagsregler. Detta gäller de fall då det första barnet visat sig vara svårt sjukt och behöva stora vårdinsatser från föräldrarna. I denna situation är det otänkbart att orka eller våga skaffa ett barn till. Det finns ofta ingen möjlighet att återgå till ett yrkesarbete, utan den enda inkomst mamman har är det vårdbidrag som utgår. Vårdbidraget utgör inte grund för rätt till sjukpenning, som kan åberopas vid en ny graviditet och ge rätt till föräldrapenning. Detta innebär att ekonomin försämras för denna familj, och den försämras påtagligt den dag familjen önskar skaffa flera barn. Detta sker kanhända efter ytterligare något år. Då gäller inte någon sjukpenningplacering, och det stör påtagligt möjligheterna att glädjas över ett nytt barn. Denna grupp av föräldrar är inte stor, och det kostar inte samhället speciellt mycket att hjälpa den. Det skulle vara ett stöd för föräldrar som vårdar sina barn om samhället värderade detta genom att tillåta en vilande SGI under ett antal år för denna lilla grupp av föräldrar. Naturligtvis skall det göras en särskild prövning då behovet avgörs. Socialstyrelsen ansåg i sitt remissyttrande att detta vore ett bra sätt att lösa problemet. Tyvärr ställer inte utskottet upp bakom detta, vilket är att beklaga. Verkligheten som denna föräldragrupp lever i är så pass komplicerad att denna insats borde ha unnats den. Det är bara att beklaga att så inte blir fallet och att man avstyrker min motion. Begreppet stadigvarande ordnad tillsyn, som är ett nytt begrepp, kommer att förorsaka vissa tolkningssvårigheter, som vi ser det. Det är det begreppet som ligger till grund för att man skall kunna erhålla tillfällig föräldrapenning fortsättningsvis under den tid föräldrapenning utgår. Vi är rädda för att man ytterligare krånglar till ett redan nog så komplicerat system som just föräldraförsäkringen är. I en partimotion från centerpartiet tas frågan om vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning upp. Utskottet utvecklar sin uppfattning om denna motion när det gäller möjligheten till tillfällig föräldrapenning som kan utgå samtidigt med vårdbidrag. Lagtexten utgör ett hinder för detta, om man läser den paragraf som finns och som Barbro Sandberg nyss citerade. Men utskottets tolkning samt förarbetena till lagen kan tydas så att detta är möjligt. Vi har valt att inte reservera oss då utskottsskrivningen så klart framhåller möjligheten att utnyttja den tillfälliga föräldrapenningen även när det är grundsjukdomen som ger rätt till vårdbidrag som försämras. Att bestämma var gränserna skall dras för att utnyttja den tillfälliga föräldrapenningen har visat sig svårt. Ständigt dyker nya problemområden upp, och det blir svårt att ange om det inte är exempelvis den kommunala huvudmannen som skall ha ansvaret för att barnomsorgen fungerar. När daghem plötsligt stängs av olika orsaker, t.ex. personalbrist eller strejk, blir effekterna för föräldrarna svåra. Detsamma gäller när familjedagmammans barn blir sjuka och hon inte kan ta emot sina dagbarn. Som regel kan föräldrarna tillfälligt lösa det, ofta med hjälp av möjlighet till tjänstledighet. Men det orsakar inkomstbortfall som kan vara av en storleksordning som är påfrestande för ekonomin. Bristande planering eller andra svårigheter som drabbar kommunen får i slutänden betalas av föräldrarna. Detta är kanske inte i första hand ett problem som borde lösas inom den tillfälliga föräldrapenningens ram, men det ligger nära till hands då man i liknande fall kan få ersättning. Detta förhållande gäller när det föreligger sjukdom hos den ordinarie vårdaren, dvs. familjedagmamman. Jag har i två motioner tillsammans med Martin Olsson begärt att dessa förhållanden skall utredas för att bringa klarhet i hur problemen skall lösas vid dessa två fall av bristande möjlighet till barnomsorg som uppkommer akut. Ges inte föräldrarna möjlighet till ersättning för sin ofrivilliga frånvaro från arbetet borde kommunen ta ansvaret och ge en ersättningsomsorg eller bistå med barnsamarit. Jag är visst medveten om att allt inte kan förutses och att det ständigt dyker upp nya problem, men just dessa två förhållanden skapar onödiga bekymmer för många föräldrar. Den begärda utredningen skulle ha skapat klarhet i ansvarsförhållandena. Det är bara att beklaga att utskottsmajoriteten inte har insett detta. I och med att barnet fyller fyra år och fram till tolvårsåldern finns det möjlighet att utnyttja två kontaktdagar per år för besök i samhällets barnomsorg eller i skolan. Detta diskriminerar de föräldrar som har privat ordnad barnomsorg. Även det faktum att antalet kontaktdagar fastställs till två per år utgör ett hinder för föräldrar att tillsammans med barnen på bästa sätt utnyttja denna ledighet. Det innebär inte någon kostnadsfördyring om föräldrarna själva får bestämma. Den enda ökade kostnaden som det kan bli fråga om är för de barn som vårdas i andra omsorgsformer och som får besök av sina föräldrar. Denna frihet i valet av vårdform och utnyttjande av kontaktdagar borde vara en självklarhet. Tyvärr får vi från oppositionen inte stöd från den socialistiska sidan för dessa krav. Stöd fick dock en motion från Kerstin Göthberg och Rosa Östh när det gäller 12-årsgränsen. Det blir nu möjligt att utnyttja kontaktdagarna under hela det år som barnet fyller 12 år. Med stöd av motionen föreslår nu utskottet att kontaktdagar kan tas ut t.o.m. det kalenderår som barnet fyller 12 år, och det tackar vi för. Jag vill med stöd av detta yrka bifall till reservationerna 4,5, 6,9, 10, 13 och 14.

Herr talman! Familjepolitiken och småbarnsföräldrarnas möjligheter att vara tillsammans med sina barn så mycket som de önskar har nu fått en framskjuten plats i den politiska debatten. Det är bra. Men det är beklagligt att debatten förs utifrån det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag. Att debatten fått den begränsningen beror på att regeringen inte presenterar något eget förslag som alternativ till vårdnadsbidraget. Många föräldrar har i dag en pressad situation med långa arbetsdagar. Kvinnan i familjen har kanske också ett arbete som är enformigt och som inte alltid upplevs som meningsfullt. Otillräcklig barnomsorg gör att alla småbarnsmammor inte kan arbeta även om de vill. Män påverkas ju som bekant inte på samma sätt av brist på barnomsorg. I glesbygden är det inte ovanligt att det är brist på både arbete och barnomsorg. Om man som förälder befinner sig i någon av dessa situationer är det inte märkligt om man förleds av löften om vårdnadsbidrag. Om det inte finns något alternativt förslag räcker det inte med att påvisa att vårdnadsbidraget ger negativa effekter på jämställdheten och att det sätt som borgarna har föreslagit att vårdnadsbidraget skall betalas på främst drabbar de barnfamiljer där ett eller flera barn har plats i barnomsorgen. Det räcker inte heller med osäkra löften om framtida mål för föräldraförsäkringens utbyggnad som framförs i budgetpropositionen och som återges i utskottets betänkande. Det bästa sättet att bemöta vårdnadsbidragsförespråkarna och föräldrarnas krav är ett konkret förslag om utbyggnad av föräldraförsäkringen. Det minsta man kan begära är att regeringen lägger fram en plan som steg för steg visar hur utbyggnaden skall gå till. Jag kan inte bedöma om regeringen av rent valtaktiska skäl föredrar att återkomma närmare valet med ett sådant förslag. Jag kan bara konstatera att bristen på förslag från regeringen ger de borgerliga partierna ett väldigt stort spelutrymme. En utbyggnad av föräldraförsäkringen till 18 månader med ersättning enligt sjukpenningen, såsom vpk föreslår i reservation 3, ger alla föräldrar verkliga möjligheter att under barnets första tid välja om de skall vara hemma på heltid under ett och ett halvt år eller förkorta arbetstiden under längre tid. Vårdnadsbidraget ger som bekant inte den valfriheten för andra än de redan ekonomiskt välbeställda. För att inte den utbyggda föräldraförsäkringen skall ge lika negativa effekter för jämställdheten som vårdnadsbidraget måste viss tid reserveras för pappan. Vi kallar det för kvotering. Utan den kvoteringen blir det helt klart kvinnorna som kommer att stanna hemma, precis som tidigare. Vpk har nu fem år i följd ställt kravet på kvotering till männens fördel. Varje gång avstyrker utskottet motionen med hänvisning till att kvotering medför administrativa problem, informationsproblem och att föräldrarna själva skall dela på ledigheten på det sätt som är mest ändamålsenligt i familjen. Visserligen skriver utskottet i detta betänkande att man inser fördelarna med kvotering ur jämställdhetssynpunkt. Trots detta föredrar utskottet att i stället lita till olika informationskampanjer. Jag måste då fråga: Vad är det ni skall informera om? Finns det en enda pappa i det här landet i dag som inte känner till sina rättigheter vad gäller föräldraförsäkringen? Tror ni att skillnaderna i mäns och kvinnors ställning och villkor på arbetsmarknaden är ett informationsproblem? Alla undersökningar som gjorts här i landet under senare tid om mäns attityder till delad föräldraledighet visar att männen i princip tycker att det är riktigt men att det i det egna fallet är lämpligast att kvinnan är hemma. Männen behöver alltså aktiv hjälp för att våga vara hemma under barnets första år. En kvotering är ett stöd till männen inte minst gentemot arbetsgivarna. Den kontakt och den gemenskap som kan grundläggas mellan barnet och pappan under den första tiden kan vara av avgörande betydelse inte minst för förhållandet till barnet vid en eventuell separation. Vid en förlängning av föräldraledigheten är det väldigt lätt att genomföra en kvotering. Kvinnorna kan då inte uppleva det som att de blir fråntagna tid. Bägge föräldrarna får i stället förlängd tid. Vi föreslår också en utbyggnad av kontaktdagarna till fem dagar per barn och år samt att den nedre gränsen på fyra år skall slopas. Avsikten med kontaktdagarna är ju att de skall användas för föräldrakontakt med daghem, förskola och skola. Två dagar kan kanske räcka om barnet aldrig behöver byta daghem eller skola, men det är alldeles för litet vid inskolningsperioder och om barnet har särskilda behov. Det är också alldeles för litet om barnet har plats i ett föräldrakooperativt daghem. Det är en barnomsorgsform som kräver en fastlagd föräldramedverkan. Om man bara kan få ersättning för två dagar per år utestängs föräldrar av ekonomiska skäl från den möjligheten till barnomsorg. Att kontaktdagar bara får tas ut för barn över fyra år innebär att i det fall då föräldrarna tagit ut alla 360 dagarna i samband med barnets födelse, och då ofta därför att barnomsorgen är otillräcklig, finns det ju inga dagar kvar att använda för inskolning eller vid eventuella byten av daghem. Också om barnet är på samma daghem bör föräldrarna ha rätt att delta i verksamheten vid några tillfällen per år. Det är alltså inte möjligt för de barn som inte uppnått fyra års ålder. Därför anser vi att fyraårsgränsen bör slopas. Herr talman! Vi har i det här betänkandet en gemensam reservation med centerpartiet. Den innehåller ett yrkande om att den avgiftsfria förlossningsvården skall återinföras, dvs. att den avgift som socialdemokraterna införde tillsammans med moderaterna och folkpartiet slopas. Det handlar inte bara om pengar, att det medför en ökad kostnad för barnfamiljerna. Det handlar också i allra högsta grad om principer.

Då är det väldigt svårt för er att komma med motargument och säga att detta att vänta barn och få barn är något annat än att vara sjuk och att det skall vara avgiftsfritt. Det handlar alltså om principer. Socialdemokraterna har på detta sätt öppnat vägarna för och hjälper en borgerlig regering att införa avgifter inom mödrahälsovården och barnhälsovården. Det är väldigt olyckligt. Jag är rädd för att det vid en eventuell borgerlig regering inte hjälper att centerpartiet har samma inställning som vpk i denna fråga. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5, 12 och 15.

Herr talman! Det var en väldig drapa mot ett borgerligt förslag om vårdnadsbidrag. Det var också ett rop på hjälp till socialdemokraterna att komma tillskyndande och se till att man får ett socialistiskt förslag om föräldrapolitiken och familjepolitiken att slåss med i valrörelsen. 15 000 kr. per år och barn är tydligen en hotbild som man inte riktigt kan stå ut med från det socialistiska hållet. Den valfrihet som skapas för föräldrarna är också en hotbild som man inte kan stå ut med. Tydligen vill man att alla föräldrar skall vara i samma fålla. Det är samhället som skall bestämma över hur deras barnomsorg skall vara ordnad. Det skall vara på ett sätt, och det skall inte finnas mer frihet. Vi från den icke-socialistiska sidan ser familjepolitiken på ett helt annat sätt. Vi tar hänsyn till föräldrars och familjers krav på valfrihet och till deras önskemål. Vi vet att det förslag som vi har lagt fram motsvarar det stora flertalets önskemål om valfrihet. Man känner sig väldigt bunden i dagens familjepolitiska system. Man känner att det bara är en liten grupp som får ta del av samhällets stöd när det gäller föräldraskap och barnomsorg. Därför upplevs vårt förslag om vårdnadsbidrag som ett hot. Det finns väldigt mycket som är bra i förslaget och som absolut inte kan uppnås med en förändring på det sätt som Margö Ingvardsson beskrev, att man vill se det som ett stöd till familjerna. Det bör finnas valfrihet för kvinnorna att vårda sina egna barn hemma och få en ersättning för det. I glesbygden är det inte bristen på barnomsorg som är problemet utan bristen på arbete. Nu är inte 15 000 kr. per barn en lön som det går att leva på, men för den som inte har någon ersättning för det vårdarbete som man utför är det en bra ersättning. Det är betydligt bättre än det som man får via andra system. Det finns inget alternativ i dag. Jag tänker inte orda mer om vårdnadsbidraget, det kommer upp ytterligarei debatten. Det var emellertid intressant att lyssna till Margö Ingvardssons rop på hjälp från socialdemokraternas sida. Frågan är om det kommer något svar som är så pass positivt som vårdnadsbidraget är för dagens svenska föräldrar.

Herr talman! Enligt vårt sätt att se är förslaget om vårdnadsbidrag ett förslag i rätt riktning. Det ger båda föräldrarna valfrihet att vara hemma på heltid eller att arbeta deltid till dess att barnet har uppnått sju års ålder. Vpk:s förslag till utbyggd föräldraförsäkring innebär högst 1,5 år. Margö Ingvardsson anser också att förslaget har debatterats så mycket. Det kan möjligen bero på att det är ett så bra förslag, att många vill debattera det.

Herr talman! Ja, det var knappast någon drapa som jag här utdelade mot vårdnadsbidraget. Jag erkänner dock, herr talman, att jag borde ha gjort det med tanke på vad detta förslag egentligen står för. Om man granskar vårdnadsbidraget, vad det innehåller och vilken effekt det kommer att få för kvinnorna, så måste man konstatera att det är ett oerhört reaktionärt förslag. Det är ur fördelningspolitisk synpunkt helt oacceptabelt. Det skulle ge valfrihet för kvinnorna, säger Karin Israelsson. Jag vet inte om det var en oförsiktig felsägning att det bara var kvinnorna det skulle gälla. Man misstänker, Karin Israelsson, att vårdnadsbidraget är gjort för att eventuellt förleda en del kvinnor att stanna hemma. Det presenteras som om det är 15 000 kr. om året per barn. Det är i och för sig riktigt, men det blir 41 kr. om dagen. Vem har råd att vara hemma för 41 kr. om dagen? Det är väl ingen valfrihet? Man kan inte välja mellan att vara hemma och att yrkesarbeta. Det räcker inte ens för att förkorta sin arbetstid till sex timmar. Det ger alltså ingen som helst valfrihet. Man kan inte välja mellan att arbeta och att stanna hemma. Den valfriheten finns möjligen bara för de kvinnor som har haft förstånd att gifta sig med en tillräckligt rik man, så att de inte själva behöver svara för sin försörjning. Så var det med den valfriheten. De borgerliga ägnar inte heller lika mycket tid åt att tala om hur detta förslag egentligen skall finansieras. Det kostar 8,5 miljarder. Huvuddelen av pengarna, 6,5 miljarder, skall tas ffrån kommunerna. Största delen skall tas genom en höjning av barnomsorgsavgifterna. Det kommer att innebära att Prot. 1987/88:85 «varje daghemsplats blir 12 000 kr. dyrare per år. Det blir då bara 3 000 kvar 16 mars 1988 av vårdnadsbidraget, och det skall dessutom beskattas. Man skall sedan SS — — plocka ytterligare pengar av kommunerna för att finansiera det hela. Föräldraförsäkringen "> Det är lätt att föreställa sig att när kommunerna skall göra en bedömning av varifrån pengarna skall tas — höjda taxor och avgifter eller indragningar — så tittar de på till vilket område pengarna skall gå. Man ser då att det är barnfamiljerna som skall få del av detta. Det har tyvärr blivit allt vanligare att man tar pengarna från samma område, dvs. det blir föräldrarna som återigen får betala kalaset. Det finns då ingenting kvar av vårdnadsbidraget.

Herr talman! Det finns valfrihet i detta förslag. Det handlar om möjligheter till andra omsorgsformer än dem som i dag finns ute i kommunerna, där man styr statsbidraget till vissa omsorgsformer. Det finns valfrihet för både kommuner och för föräldrar i det här fallet. Situationen är i dag sådan att det är kvinnorna som arbetar deltid eller avstår från förvärvsarbete därför att de har barn hemma. Jag antar därför att även om man försöker kvotera så kommer kvinnorna fortsättningsvis, i varje fall under de närmaste åren, att vara de som dominerar när det gäller valet att avstå från förvärvsarbete och i stället sköta hemarbetet. Statistiken visar att det är kvinnorna som står för den arbetsinsatsen. Detta förslag ger dem en möjlighet att göra det utan ekonomisk förlust, om de så önskar. Man behöver juinte utnyttja det om man inte vill. Man kan använda sina 15 000 kr. till en barnomsorgsplats och betala en avgift som höjs med 12 000 kr. Man kan då behålla de 3 000 kr. som blir över. Det finns också möjlighet att få avdrag för styrkta barnomsorgskostnader. Det är valfrihet. Man får själv välja hur de pengar som man erbjuds i och med att man får vårdnadsbidraget skall hanteras. Det finns kvinnor och män som tillsammans har ett flertal barn, där exempelvis tre barn är under sju års ålder. Det innebär en inkomstökning på 45 000 kr. Det gäller i dag ofta kvinnor som bor i glesbygdsområden. För dem innebär det en klar inkomstökning. De får i dag ingenting ifrån det allmänna. Vi har finansieringen klar. Under de år som socialdemokraterna suttit i regeringsställning har de tagit ifrån kommunerna 20 miljarder kronor. Det är ingen nyhet att kommunerna drabbats av besparingar. Det har man kunnat klara genom omfördelningar. Vårt sätt att finansiera detta innebär visserligen en viss rundgång, eftersom man höjer barnomsorgstaxorna. Föräldrarna har dock råd att betala den höjningen. Vi tror också att det kommer fram barnomsorgsformer som blir billigare alternativ för kommunerna, och vi litar på att kommunerna klarar av detta. Vi vet inte hur ni har tänkt att finansiera en höjning av föräldraförsäkringen, som minsann inte är gratis och som är synnerligen ojämlik, eftersom den följer inkomstbortfallsprincipen. Vi tror på vårt förslag om vårdnadsbidrag och är stolta över att vi har kommit fram till ett gemensamt förslag. Det är ett förslag som passar både föräldrar och barn.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Karin Israelsson försöker saluföra detta vårdnadsbidrag under mottot valfrihet. Vi skall granska valfriheten noga. Hur var det nu med föräldrarnas valfrihet när det gäller att välja mellan att arbeta och att stanna hemma hos barnen? Finns den valfriheten för 41 kr. om dagen? Vilka föräldrar har råd att göra det valet? 41 kr. om dagen räcker inte ens till för att man skulle kunna förkorta sin arbetsdag till sex timmar. Det finns således ingen valfrihet i vårdnadsbidraget, när det gäller att välja mellan att förvärvsarbeta och att vara hemma med barn. Karin Israelsson sade emellertid att det är bra för kvinnorna på glesbygden. På glesbygden finns det nämligen varken arbete eller barnomsorg. Det är möjligt, herr talman, att det innebär en förbättring rent ekonomiskt för kvinnorna på glesbygden. Det är oerhört cyniskt, om man menar att kvinnorna på glesbygden skall nöja sig med 15 000 kr. om året i vårdnadsbidrag, i stället för att få sin rätt till arbete och barnomsorg tillgodosedd. Vårdnadsbidraget på 15 000 skall således uppväga bristerna i samhället när det gäller arbete och barnomsorg. Det tycker jag är oerhört reaktionärt gentemot kvinnorna. Om min repliktid tillåter det skall jag också gå in på valfriheten i barnomsorgen. Det finns inte heller någon valfrihet i vårdnadsbidraget när det gäller barnomsorgen. Om man skall kunna ha en valfrihet i barnomsorgen, krävs det först och främst att det finns tillräckligt många platser så att man över huvud taget kan få in sitt barn i barnomsorgen. Det gör det inte i dag. Jag kan inte inse att ett vårdnadsbidrag skulle öka antalet platser i barnomsorgen. Antalet platser kommer tvärtom att minska. Kommunerna kommer förmodligen att underlåta att bygga ut barnomsorgen, eftersom de förlorar 4,5 miljarder av statsbidraget till barnomsorgen. Det går helt enkelt inte ihop. Skall det bli några privata alternativ kommer de också att kräva statsbidrag. Privata barnomsorgsalternativ lönar sig ju inte utan statsbidrag. Skall de privata alternativen ha statsbidrag, skall pengarna ju tas från kommunernas statsbidrag — eller hur? Är den borgerliga regeringen beredd att i ena andedraget dra in pengar från barnomsorgen och i nästa andedrag anslå mer? Det går helt enkelt inte ihop, Karin Israelsson.

Herr talman! Vi behandlar nu föräldraförsäkringen, dvs. en av hörnstenarna i den socialdemokratiska familjepolitiken. Om ett par veckor kommer vi att behandla socialutskottets betänkande om bl.a. borgarnas alternativa modell, den om vårdnadsbidrag. Det är egentligen synd att vi inte kan föra den debatten samtidigt. I det här betänkandet föreslår de borgerliga partierna nämligen sinsemellan olika ändringar av gällande regler i föräldraförsäkringen, som de själva uppfattar som förbättringar, medan man i socialutskottet i stället pläderar för vårdnadsbidrag. Å ena sidan tycker man tydligen att föräldraförsäkringen är alldeles förträfflig, men å andra sidan vill man överge föräldraförsäkringen som modell för den fortsatta utbyggnaden inom familjepolitiken och gå in på linjen med vårdnadsbidrag i stället. Vi socialdemokrater anser att föräldraförsäkringen är en utmärkt försäkring. Den är en grundstomme vi måste bygga vidare på. I årets budgetproposition slås också fast att vår målsättning nu är att bygga ut föräldraförsäkringen till 18 månader med 10 90 inkomstbortfall. Detta skall vara klart i början av 1990-talet. Men eftersom vi inte i årets budget förfogar över de summor som det handlar om, har vi inte heller kunnat lägga fram den exakta tidsplanen. Det gör vi när vi kan finansiera reformen. Men målet är fullständigt klart. Att man som förälder skall kunna vara hemma ett och ett halvt år för varje barn och få 90 96 av sin lön är en ganska fantastisk familjepolitisk reform. Om man hellre vill börja arbeta deltid tidigare, kan man arbeta kortare arbetsdag under flera år utan att förlora ekonomiskt. Det betyder ju att om man har flera barn med några års mellanrum, kommer man under en ganska lång period av deras småbarnstid att kunna vara hemma på heltid eller arbeta kortare arbetstid utan att förlora ekonomiskt och utan att förlora sin plats på arbetsmarknaden. Det är också en könsneutral reform, och den har inga marginalfällor. Det borgerliga vårdnadsbidraget innebär ju i stället en gigantisk rundgång, samtidigt som alla barnfamiljer som inte har småbarn får en försämrad ekonomi genom högre skatter. Dessutom skulle barnomsorgsutbyggnaden minska på många håll. Många kommuner kommer att få höja sin kommunalskatt. Inte en enda man skulle kunna vara hemma på det bidraget, och den kvinna som vill öka sin arbetstid hamnar i en marginalfälla, där hennes ökade arbetsinsatser inte ger någon större utdelning. Till detta kommer att man inte har någon möjlighet att vara hemma på heltid i ett och ett halvt år, som man kan med socialdemokraternas förslag. Vi skall egentligen inte diskutera det förslaget här, men det måste ju ändå nämnas, eftersom det står som alternativ till föräldraförsäkringen, som vi ju behandlar i dag. I det här betänkandet behandlas flera nya förslag. Först slås alltså fast ambitionen att utbyggnaden av föräldraförsäkringen till 18 månader skall vara uppfylld i början av 1990-talet. Utskottet uttalar sin tillfredsställelse med de mål som nu har satts upp. På denna punkt har de borgerliga partierna inte reserverat sig. Vad betyder det? Vill ni ha 18 månaders föräldraförsäkring och samtidigt vårdnadsbidrag? Jag vill här yrka avslag på den moderata reservationen nummer 1, som vill försämra föräldraförsäkringen kraftigt genom att sänka kompensationsnivån till 80 20. Vi menar allvar med att man skall kunna vara hemma på heltid med sina barn, via föräldraförsäkringen, utan att behöva lida av detta ekonomiskt. Moderaternas förslag är typiskt: de vill försämra de generella socialförsäkringarna med inkomstbortfallet och i stället gå över till beskattade vårdnadsbidrag. Siri Häggmark säger att detta kan innebära en förbättring för många barnfamiljer genom skattesänkningen. Om det är någon barnfamilj som får det bättre genom en sänkning till 80 76 måste det bero på att ert skattesänkningsförslag endast gynnar dem som har mycket höga inkomster. Det är i så fall de familjerna som skulle få en förbättring. Jag har svårt att tänka mig att Siri Häggmark får gehör ute på torgen om hon säger att vi skall sänka föräldraförsäkringen till 80 96 så att barnfamiljerna skall få det bättre. Jag yrkar avslag på den reservationen. Jag yrkar också avslag på den moderata reservationen 2, där man vill höja garantinivån. Vi vill inte att garantibeloppet automatiskt skall följa basbeloppet. Vi vill ta ställning ur ett helhetsperspektiv till hur man bäst hjälper berörda barnfamiljer. Det kan ju också ske genom höjningar av barnbidraget. Jag vill här yrka avslag även på vpk:s reservation 3, som säger att vi redan från den 1 januari 1989 skall ha en föräldraförsäkring på 18 månader. Här har jag inga principiella invändningar. Jag bara konstaterar att jag inte har det trollspö Margé Ingvardsson tycks förfoga över för att få fram pengar omedelbart till hela reformen. Målet är gemensamt, men vi socialdemokrater ser till att vi först kan finansiera det på ett bra sätt. Det är sannerligen inga osäkra löften, Margé Ingvardsson. Det står klart och tydligt i utskottets betänkande att denna reform skall vara avslutad i början av 1990-talet. Den andra delen av vpk:s reservation handlar om kvotering av föräldraförsäkringen. Det är alldeles riktigt att en tidig kontakt mellan pappor och barn också innebär att arbetsfördelning och vårdansvar i hemmet blir mer jämställt för all framtid, än om endast kvinnan från början får den nära kontakten med barnet. Det finns mycket som talar för att vi av jämställdhetsskäl borde ha en kvotering. Men det finns faktiskt skäl som talar emot. De skälen är ganska starka. Det här handlar om det mest privata, hur familjerna själva väljer att fördela arbetet i hemmet. Det finns mycket som talar för att information och attitydpåverkan i längden bäst gagnar saken. Vi har inom det socialdemokratiska partiet fört en mycket intensiv debatt om detta, men till slut stannat för att informationsvägen ändå är bäst. Frågan om hur fäderna bättre skall fås att utnyttja föräldraförsäkringens förmåner blir ju riktigt aktuell, när vi får ett regeringsförslag om hur den konkreta fortsatta utbyggnaden av försäkringen skall gå till. I dag har vi inte något konkret förslag att ta ställning till. Jag yrkar avslag på reservationen. Jag yrkar också avslag på reservation 4. Möjligheten att få förlängning av sin SGI vid föräldraledighet som infördes för två år sedan bör avvaktas, innan ytterligare förlängning kan diskuteras. Vi markerar dock i utskottet att vi har förståelse för det som Karin Israelsson tar upp, men vi vill avvakta med vårt ställningstagande tills vidare. Jag yrkar avlsag på reservation 5 om avdrag för förlossningsvård. Den frågan har vi nyligen och ingående behandlat. En andra förändring görs i rätten att ta ut tillfällig föräldrapenning när man redan är hemma med vanlig föräldrapenning. Det har visat sig att det här har utnyttjats på ett sätt som inte var avsett. Vi inskränker nu den möjligheten. Är man redan hemma med föräldrapenning så skall man inte kunna ta ut tillfällig föräldrapenning om barnet blir sjukt. Däremot skall man naturligtvis få göra det om barnet vistas på sjukhus eller om barnet stadigvarande har barntillsyn, dvs. om föräldrarna förvärvsarbetar. Jag vill här yrka avslag på centerns reservation 6, som vill behålla den möjligheten. Trots att man är hemma med föräldrapenning, skulle man alltså få avbryta det och få tillfällig föräldrapenning när barnet har snuva. Detta förslag yrkar jag avslag på. När det gäller den tillfälliga föräldrapenningen, yrkar jag avslag på folkpartiets reservation 8. Riksdagen beslöt för ett par månader sedan att ge regeringen till känna behovet av en kartläggning över de ensamståendes behov av att kunna överlåta rätten till föräldrapenningen till någon annan. Vi tycker vi skall avvakta den kartläggningen innan vi gör vidare ställningstaganden. I reservation 9 vill folkpartiet och centern att tillfällig föräldrapenning skall kunna utgå när daghem stängs på grund av personalbrist eller när dagbarnvårdares barn är sjuka. Man har dock inte anvisat några pengar till detta. Vi är mycket medvetna om den svåra situation som många föräldrar hamnar i när ett daghem plötsligt stängs, därför att det inte finns tillräckligt med personal, eller när dagmammans barn blir sjuka. Men det gäller att vi tänker klart när vi funderar över hur situationen bäst kan lösas. Självfallet måste vi se till att kommunen ordnar ersättare. Det kant.ex. inte vara rimligt att föräldraförsäkringen skall täcka att kommunerna har för litet personal på daghemmen. Ambitionen att försöka lösa barnomsorgen när dagbarnvårdares barn eller dagispersonal blir sjuka skulle självfallet minska hos kommunerna, om man visste att föräldrarna ändå fick betalt. Det kan inte vara rimligt att staten skall ge föräldrapenning till alla inblandade föräldrar, i stället för att samhället ger ett rejält stöd till den kommunala barnomsorgen så att den kan klara av sina åligganden. Ett genomförande av det till synes behjärtansvärda förslaget skulle alltså kunna få en rakt motsatt effekt för berörda föräldrar. Kommunerna skulle få ännu mindre ambition att lösa problemen. Jag vill i det sammanhanget påminna om att samma partier vill öka föräldraförsäkringen, utan att anvisa några pengar, och samtidigt minska statsbidragen till barnomsorgen med över 4 miljarder. Man kan inte påstå att centern och folkpartiet här har något speciellt genomtänkt förslag. Den tredje förändringen är en stor förbättring för alla föräldrar med svårt sjuka barn. Vi ökar möjligheten att få vara hemma med sjukt barn från 60 dagar till 90 dagar. Den rätten innebär ingen förändring för de flesta, men för dem som tillfälligt har svårt sjuka barn eller som har barn som ofta blir sjuka blir det en stor förbättring. Tillsammans med det fjärdedels vårdbidrag vi samtidigt inför är det här en rejäl förbättring av dessa familjers situation. Jag vill här yrka avslag på folkpartiets reservation 7, som helt vill slopa taket på 90 dagar. Mitt yrkande om avslag beror på att vi först måste se vilka konsekvenserna blir av det nya fjärdedels vårdbidraget och utökningen till 90 dagar, innan vi vidtar ytterligare åtgärder. Att helt släppa taket betyder ju att rätten till vårdbidrag blir tämligen meningslös. Folkpartiet har ju i reservationen ett lagförslag med ett helt obegränsat antal dagar. Jag måste fråga om ni verkligen menar allvar. Våra förslag innebär en rejäl förbättring av de här familjernas situation. Dessutom förutsätter vi att riksförsäkringsverket nu följer detta noga, för att se om man kan vidta ytterligare åtgärder för den gruppen. Den fjärde förbättringen är att utskottet ger regeringen till känna, med anledning av en motion av Kerstin Göthberg och Rosa Östh, att kontaktdagar skall kunna utgå via föräldraförsäkringen t.o.m. det kalenderår barnet fyller tolv år. Annars blir faktiskt vissa familjer utan möjlighet att besöka skolan både under halva femman och under hela sexan. När det gäller kontaktdagarna i övrigt vill jag yrka avslag på de fyra reservationer som behandlar dem. Kontaktdagarna, dvs. rätten att två dagar per år kunna hålla kontakt med barnomsorgen eller skolan, är mycket viktiga. Avsikten är ju att föräldrarna kontinuerligt skall kunna hålla kontakt med barnomsorgen och skolan. Tyvärr utnyttjas dessa dagar inte i någon större utsträckning. Jag yrkar avslag på reservationen om att få spara dessa dagar till 16 dagar vid något gemensamt tillfälle. Vi menar att den fortlöpande, kontinuerliga kontakten varje år är viktig. Det är också av det skälet vi inte vill utvidga rätten till att omfatta högstadiet utan att utöka antalet dagar. Det är av ekonomiska skäl som vi ännu inte vill utöka förslaget till att gälla högstadiet. Vi yrkar avslag på reservationen om en utökning av antalet dagar, av ekonomiska skäl. Vi yrkar också avslag på reservationen om att kontaktdagar skall utgå vid privat barnomsorg. Med det här yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det är viktigt, Margareta Persson, att understryka att vårt förslag om 80 26 som kompensationsnivå icke får ses isolerat. Man måste se det i dess hela sammanhang. Det hör samman med vårt skattesänkningsförslag.

En socialistisk majoritet i Sveriges riksdag skall faktiskt inte bestämma hur familjerna skall ha det. De skall få bestämma själva. Jag tror att den rädsla som både Marg6é Ingvardsson och Margareta Persson nu har demonstrerat helt enkelt bottnar i att det gemensamma borgerliga förslaget är bra. För som det nu är fungerar icke den ensidiga kommunala barnomsorgen. Som jag nämnde i mitt anförande kan den som har turen att dra en vinstlott i den kommunala barnomsorgen känna sig lycklig och glad i jämförelse med den som inte har samma tur men ändå via skatter får betala för den barnomsorg som ju ändå skulle vara gemensam. Vi får faktiskt lov att låta människorna välja själva. Jag frågar igen: Tror ni att det skulle bli kaos om svenska barnfamiljer själva fick bestämma över sina liv? Visst blir det en omfördelning från kommunerna, men om man tänker på att den socialdemokratiska regeringen sedan 1985 har dragit in 21 miljarder kronor från kommunsektorn så är det faktiskt tre och en halv gång så mycket som det vi nu föreslår. Det har hörts ända hit till riksdagshuset hur kulramarna har rasslat på socialdepartementet när det gällt att räkna ut alla negativa effekter som det gemensamma borgerliga förslaget skulle få för barnfamiljerna. Det har dykt upp de mest konstiga exempel, en del direkt felaktiga. De tre borgerliga partierna står faktiskt raka i ryggen när det gäller förslaget till barnomsorg. Vi kommer att lägga fram det i valet, och då är det ytterst väljarna som får avgöra. Av den oro som förmärks från visst håll förstår jag att det kan bli kärvt att ånyo lappa på den ensidiga kommunala modellen som inte längre fungerar som vi vill att den skall fungera. Vi säger inte med vårt förslag att de kommunala barndaghemmen skall bort. Det är valfriheten det gäller. Barndaghemmen skall finnas kvar men människor skall kunna välja. Det blir en barnomsorgsavgift, men människor skall få dra av styrkta barnomsorgskostnader på sin skatt. Det skall inte heller glömmas bort.
Herr talman! När det gäller utbyggnad av föräldraförsäkringen har vi lämnat ett förslag till ett annat sätt att se till att barnfamiljerna får sitt stöd än det utskottet föreslår, men dessa förslag behandlas av ett annat utskott och tas därför inte upp i socialförsäkringsutskottets skrivning. Det var väl en lapsus från mig att inte se de inklämda små raderna. Vi säger dock nej till propositionens förslag. Det kan väl också ligga i sakens natur att om nu socialdemokraterna har ambitioner och mål så tar vi det inte heller så allvarligt, speciellt som det ligger långt fram i tiden. Det finns alltså inget direkt förslag från socialdemokraterna på en förändring av föräldraförsäkringen i dag, vilket Margé Ingvardsson så riktigt påpekade. Det är inte bara socialdemokraterna som har byggt ut föräldraförsäkringen till den storlek den har i dag utan där har vi från centern och från de övriga borgerliga partierna medverkat under de år vi hade regeringsmakten. Det skall inte heller glömmas bort. När det gäller vårdbidraget och marginalfällorna ligger det marginaleffekter i alla inkomstförstärkningar för deltidsarbetande och då särskilt kvinnor. En brist i vårdbidraget är att det är knutet till bostadsbidraget så att marginaleffekterna är betydligt lindrigare än när det gäller andra inkomstförstärkningar. Med det sättet att diskutera skulle det alltså vara negativt för alla kvinnor eller deltidsarbetande över huvud taget att få en inkomstförstärkning, och det kan väl ändå inte vara Margareta Perssons intentioner. Vad gäller finansieringen vet vi inte hur det kan komma att drabba barnfamiljerna om man vill bygga ut föräldraförsäkringen till 18 månader. Dessa pengar plockar man heller inte bara ur luften. Vi ställer upp på den fulla behovstäckningen när det gäller barnomsorg fram till 1991. Det finns också med i vårt förslag, men det har man nogsamt undvikit att ta med i diskussionerna. Valfriheten är kännetecknande för vårt förslag, och det kommer att utvecklas en valfrihet som gäller både barnfamiljer och kommuner när man får ett vårdbidrag och möjlighet att själv bestämma över de pengar som finns. Så till de andra delarna i utskottets betänkande. Det gäller den vilande SGI som jag önskar för föräldrar till svårt sjuka barn. För två år sedan var utskottets motivering densamma som nu, dvs. att man bör avvakta och se vad som inträffar efter tvåårsgränsen. Det gäller inte nu. Det har nu gått två år, och man har erfarenhet av vad som inträffat. Därför hade det varit skäl att nu ta tag i denna fråga och ge det fåtal föräldrar det rör sig om en möjlighet att få pröva en vilande SGI under den tid som behövs för att man i den familjen skall våga och orka skaffa fler barn. Det skulle inte kosta speciellt mycket för samhället, men det hade varit en fin gest mot de föräldrar det här handlar om.

Jag har inte tagit ställning till att det enbart skall vara den tillfälliga föräldrapenningen eller föräldrapenningen som skall utnyttjas i dessa sammanhang utan tycker att det är viktigt att få en orsakskedja till stånd och också förslag till hur man skall komma åt problematiken. Att det är ett problem för föräldrarna står helt klart. Kommunerna kämpar en ojämn kamp med personalbrist och annat, speciellt i storstadsområdena, som gör att man plötsligt måste stänga daghem, och då drabbas storstadens redan hårt stressade småbarnsföräldrar ännu mera av att det inte öppnas någon möjlighet för dem. Jag skulle tro att många av dem också — mot sin egen vilja — utnyttjar möjligheten att sjukskriva sig för sjukt barn. Det innebär att förslaget inte skulle kosta speciellt mycket, men det skulle vara ett ärligare sätt att kunna utnyttja den tillfälliga föräldrapenningen. Det gäller särskilt det fall när dagmammans barn är sjukt. När dagmamman är sjuk har man möjlighet att få ersättning via tillfällig föräldrapenning.
Herr talman! Margareta Persson inledde sitt anförande med att säga att vårdnadsbidraget kommer att diskuteras i kammaren om några veckor. Jag förstår egentligen inte varför hon då blandar ihop vårdnadsbidraget med dagens debatt om vårdbidrag. Som framkommit tidigare i debatten har vi uppfattat det så att socialdemokraterna inte vill förstå skillnaden mellan vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning. Vårt förslag gäller när någonting särskilt tillstöter, antingen försämring av ett handikapp eller någon annan sjukdom. Om sjukdomen varar mer än sju dagar skall det finnas läkarintyg och en läkare skall bedöma om försämringen är bestående. I så fall utgår ju inte tillfällig föräldrapenning. Det heter ju ”tillfällig” föräldrapenning, och vi vill ta bort bestämmelsen om 60 dagar för det fåtal föräldrar som är berörda. Bengt Lindqvist har beräknat att det rör sig om 200 familjer. Margareta Persson tog sedan upp vår reservation 8 om överlåtande av tillfällig föräldrapenning, och det är klart att hon yrkar avslag på alla reservationer. Vi sade redan i december att det även i familjer med två föräldrar finns fall där man veckopendlar. Då är en av föräldrarna ensam under veckorna, och vi anser att sådana föräldrar är att jämställa med ensamstående. När det gäller tillfällig föräldrapenning vid stängning av daghem ställer vi upp på att den som ordnade barnomsorgen också skall skaffa ersättare, men vi vet att så inte sker. Vi vet också att kommunens dagbarnvårdare ibland inte räcker till, och då tycker vi att möjligheten till tillfällig föräldrapenning skall finnas. Vi tror att föräldrar nu sjukanmäler sig själva i stället, så vi tror inte att förslaget skulle innebära någon större kostnad för samhället. Vi har också ställt upp bakom förslaget att barnomsorgen skall vara helt utbyggd, så vi tror inte att det blir några problem med detta. När det gäller kontaktdagarna betonar Margareta Persson det kontinuerliga, två dagar per år. Men det är väl så, Margareta Persson, att på lågstadiet och i vissa fall även på mellanstadiet har barnen en lärare hela dagen, och då är det lättare att ha kontakt med skolan. På högstadiet har man kanske olika lärare varje lektion. När socialdemokraterna betonar att man vill ha dessa kontaktdagar kan vi inte förstå att man inte skall få använda kontaktdagarna även på högstadiet.
Herr talman! Margareta Persson började sitt anförande med att på ett väldigt bra sätt redogöra för vad vårdbidraget egentligen innebär för småbarnsföräldrarna, dvs. att det inte är någon lösning på deras problem. Hon redogjorde också för fördelarna med en utbyggd föräldraförsäkring. Jag är alldeles överens med henne. Jag har bara en undran och det var beträffande avslutningen på det stycket. Margareta Persson sade att därför var socialdemokraternas förslag så mycket bättre än vårdnadsbidraget. Då måste jag fråga, herr talman: Vilket förslag, Margareta Persson? Det är ju det som är det beklagliga att regeringen har underlåtit att komma med ett förslag om en utbyggd föräldraförsäkring. Det är inte, som borgarna misstänker, så att vi är så fruktansvärt rädda att det här vårdnadsbidraget skulle vara så lockande för att det är bra.

Det är det som är det olyckliga. Därför har vpk lagt ett förslag om utbyggd föräldraförsäkring. Men socialdemokraterna har ju bara i väldigt osäkra formuleringar sagt att målet är en utbyggd föräldraförsäkring, men man säger helt klart i en mening att takten i en utbyggnad emellertid anges bli beroende av de ekonomiska förutsättningarna och avvägningen mot andra reformkrav. Det är inte möjligt att gå ut i en valrörelse och hänvisa småbarnsföräldrarna till ytterst osäkra löften om en framtida utbyggnad av föräldraförsäkringen. Det är helt nödvändigt att vi kommer med ett förslag nu. Och, herr talman, egentligen tycker jag inte att det känns riktigt rättvist att här stå och anklaga Margareta Persson för regeringens underlåtenhet. Jag är alldeles övertygad om att Margareta Persson som person är precis lika besviken som jag är på regeringen i detta fall. Men nu är det ju så att det är Margareta Perssons uppgift här i kammaren i dag att försvara regeringsförslaget. När det gäller kvoteringen av föräldraförsäkringen anför Margareta Persson att det finns mer som talar emot en kvotering än som talar för en kvotering. Jag antar att Margareta Persson instämmer i utskottets uttalande att en kvotering skulle begränsa föräldrarnas möjlighet att själva fördela föräldraledigheten på det med tanke på deras situation mest ändamålsenliga sättet. Herr talman! Då kan jag konstatera att i dag bestämmer föräldrarna helt och hållet själva hur de vill dela på föräldraledigheten. Då delar man vanligtvis föräldraledigheten så att kvinnan tar ut hela ledigheten. Fortfarande är det bara var femte pappa som är hemma under barnets första år. Därför måste jag ju fråga Margareta Persson: Är det det som är ett ändamålsenligt sätt? Jag måste också upprepa min fråga om informationen, för Margareta Persson anför ju igen att i stället för kvotering skall man satsa på information och attitydpåverkan. Vad är det man skall informera om? Tror Margareta Persson att föräldrarna inte vet om vilka möjligheter föräldraförsäkringen ger, eller tror Margareta Persson att man kan informera bort de skilda förhållanden som män och kvinnor har på arbetsmarknaden och som är den yttersta orsaken till att vi också har en ojämn fördelning av föräldraledighet? Vi från vpk:s sida tror inte det går att informera bort utan vi menar att papporna behöver en aktiv hjälp för att kunna utnyttja sina rättigheter, och det är till pappornas fördel.
Herr talman! Jag vill börja med Margö Ingvardsson. Vilket förslag? frågar hon. Jag vet inte om Marg6ö Ingvardsson inte kan läsa innantill, men det som står i utskottets betänkande är följande: ”I propositionen anges att målet är att bygga ut föräldraförsäkringen till att omfatta 18 månader och att ersättningen skall betalas enligt sjukpenningnivån. Ambitionen är att utbyggnaden till 18 månader skall vara slutförd i början av 1990-talet.” Det är 1988 i år. Det är inte speciellt lång tid kvar. Tror Margöé Ingvardsson verkligen att det socialdemokratiska partiet skulle lägga fast en så stor och viktig målsättning och en så dyr reform utan att vi menar allvar? Att vi inte månad för månad ännu har kunnat precisera hur det skall betalas, det återkommer vi till. Men att det skall vara klart i början av 1990-talet är helt uppenbart. Det står i betänkandet och där har vi ju faktiskt inga reservationer. När det gäller kvoteringen vill jag också säga att jag tror att vid en utbyggnad av föräldraförsäkringen så att den efter inkomstbortfallsprincipen gäller även efter nio månader, så kommer vi verkligen att ha möjlighet att med olika insatser få fler män att vara hemma. I dag täcker föräldraförsäkringen endast t.o.m. nio månader, och vi vet ju att väldigt många kvinnor upp till den åldern på barnet fortfarande ammar osv. och det har varit svårare att med information klara detta. Men vid en utbyggnad till ett och ett halvt år är jag fullständigt övertygad om att betydligt fler män kommer att utnyttja denna rättighet och möjlighet. Siri Häggmark vill att vi skall se moderaternas förslag om 80 96 sammantaget. Det är just det som jag gör. Det är därför jag blir så rädd. Siri Häggmarks exempel var just att några familjer t.o.m. kan tjäna på detta. Ja, det är väl de familjerna som får en skattesänkning med moderaternas förslag. Alla övriga får klara försämringar. Det är just den sammantagna moderata politiken som gör att man blir så bekymrad för just de här grupperna. Sedan säger Siri Häggmark och även Karin Israelsson: Vi vet vad vanliga människor vill. Vi tycker att vanliga människor skall få bestämma, sade Siri Häggmark, det skall inte riksdagen avgöra. Men vem kan välja fritt med detta vårdnadsbidrag? Jag förstår inte om ni tror vad ni själva säger. Föräldraförsäkringen är i dag bara utbyggd till nio månader enligt inkomstbortfallsprincipen. Skulle man sedan klara sig med valfrihet med 15 000 kr. om året? Med socialdemokraternas förslag kommer man ju att kunna vara hemma på heltid under ett och ett halvt år per barn. Föder man då kanske tre barn med några års mellanrum, kan man vara hemma fyra och ett halvt år, med ert förslag två och ett halvt år, eller man kan förändra och förkorta arbetstiden under hela småbarnstiden utan att förlora pengar. Är det inte valfrihet att kunna förlägga föräldraledigheten som man vill och ha ekonomiska möjligheter att göra det? Det har inte föräldrarna med ert förslag. Sedan säger Siri Häggmark att den som drar vinstlotten i det kommunala barnomsorgslotteriet kan skatta sig lycklig. Vår ambition och vårt mål är att barnomsorgen skall vara utbyggd 1991, och till det måste samhället ställa resurser till förfogande. Men ni tar över 4 miljarder kronor av kommunerna till barnomsorgsutbyggnaden. Sedan tar moderaterna ytterligare många miljarder från kommunerna. Stockholms kommun skulle exempelvis få höja skatten med 75 öre för att klara indragna bidrag just på barnomsorgsavsnittet plus att föräldrarna skulle få ta hela vårdnadsbidraget för att betala höjda barnomsorgsavgifter, eftersom nästan samtliga småbarnsföräldrar i Stockholm arbetar. Att det skulle bli en positiv effekt för föräldrarna är fullständigt obegripligt. Vi socialdemokrater menar alltså att det är föräldrarna som skall bestämma, och det kan de omöjligt göra med detta vårdnadsbidrag. Karin Israelsson talar om att det inte alls blir några marginaleffekter med vårdnadsbidraget. Jag vet inte hur hon räknar, men det är helt uppenbart att det blir marginaleffekter på det sätt som vårdnadsbidraget är utformat. Det är den typen av marginaleffekter som de borgerliga partierna i alla andra sammanhang vill motarbeta. Man säger från borgerligt håll att man går med på att bygga ut barnomsorgen till 1991, men hur kan man göra det när man samtidigt drar bort bidragen till det och höjer avgifterna så mycket? Barbro Sandberg säger att den tillfälliga föräldrapenningen skall kunna utges under ett obegränsat antal dagar. Jag hoppas att Barbro Sandberg noterade dessa ord.
Herr talman! Margareta Persson är värd en eloge för det sätt på vilket hon försöker försvara att regeringen har underlåtit att lägga fram ett förslag om en utbyggd föräldraförsäkring. Margareta Persson läser högt ur betänkandet för mig, och hon läser det stycke där det anges att målsättningen är att bygga ut föräldraförsäkringen.

Det är en klar skillnad mellan en ambition och ett löfte. Men sedan kommer brasklappen att takten får anges efter det ekonomiska utrymmet och avvägningen mot andra reformer. Det är alltså, med den socialdemokratiska skrivningen i detta betänkande, ytterst osäkert om föräldraförsäkringen är utbyggd i början av 1990-talet. Min erfarenhet är att det behövs ett motförslag mot vårdnadsbidraget, inte på grund av att vårdnadsbidraget är farligt därför att det skulle vara så bra, utan helt enkelt därför att det behövs ett alternativ, så att föräldrarna kan jämföra och själva se att en utbyggd föräldraförsäkring är så mycket bättre. Det är mycket olyckligt att gå ut i denna valrörelse och bara ange osäkra, framtida mål om en utbyggd föräldraförsäkring. Vi i vpk tycker att detta är mycket viktigt, och vi har därför lagt fram ett förslag om en utbyggd föräldraförsäkring redan från den 1 januari 1989, och vi har också finansierat detta i vår ekonomiska motion. Jag skall inte läsa upp alla förslag, men jag kan tala om för Margareta Persson att vi har 17 olika förslag till inkomstförstärkningar som sammanlagt ger staten ökade inkomster med 23 miljarder. Det finns alltså flera alternativ till finansiering av en utbyggd föräldraförsäkring.
Herr talman! I vanlig ordning lägger Margareta Persson dimridåer över det som egentligen skall debatteras. Den lilla valfrihet vi begär från oppositionens sida i utskottet handlar om kontaktdagar, som föräldrarna själva skall kunna ta ut efter familjens behov. Inte ens så långt kan socialdemokraterna sträcka sig när det gäller valfrihet. De diskuterar förslag som inte finns och som kanske kommer så småningom, men det är inte det som denna debatt skall gälla. Jag vill inte förlänga debatten ytterligare, utan jag skall bara säga att det hade varit intressant att få debattera det som utskottsbetänkandet egentligen innehåller.
Herr talman! Margareta Persson är verkligen bekymrad över det moderata förslaget om en minskning av kompensationsnivån till 80 26. Men det är fortfarande så — jag tjatar om det igen — att vårt förslag icke kan plockas ut ensamt, utan det måste ses i hela sitt sammanhang, nämligen med vårt förslag till sänkta skatter. Det går t.ex. inte i dag — det kan jag hålla med Margareta Persson om —-att plötsligt sänka nivån till 80 96 inom både föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen. Det får möjligen de effekter som Margareta Persson talar om. Det är inte heller höginkomsttagarna som i så fall skulle vinna på vårt skattesänkningsförslag. Vi har ett förslag om att sänka skatter i alla inkomstlägen, från 0 kr. till 70 000 kr. Men det är klart att den som har 70 000 kr. i årsförtjänst får en mindre skattesänkning än den som har en högre inkomst. Å andra sidan betalar höginkomsttagaren betydligt mer i skatt. Ni begär att våra förslag skall finansieras intill sista tioöringen, krona för krona, men när det gäller era förslag får vi inget veta utan det skjuts på framtiden när det finns möjlighet att finansiera dem. Ni har väl egentligen inga medel till era förslag.

Så enkelt är det. Man måste naturligtvis också försvara det förslag som nu väcker intresse långt in i de socialdemokratiska leden, Margareta Persson. Det är väl det som skrämmer. Men vänd på hela steken och kom själva med förslag till barnomsorg som inkluderar valfrihet! Det är faktiskt det människorna frågar efter — sedan må det vara en borgerlig eller en socialdemokratisk stämpel på det. Vill ni inte kalla det valfrihet, så erbjud olika servicepaket, om det låter bättre!

Herr talman! Jag skulle vara glad om Margö Ingvardsson kunde ge mig trollspöet med alla de pigga förslagen till finansiering. Sammantaget är det inte så säkert att samhällsekonomin skulle må så väldigt bra av vpk:s förslag. Har vi råd att ta hela utbyggnaden under ett år, under två år eller behöver vi tre år? Det handlar om huruvida vi skall ta ett par månader i taget eller om vi skall ta hela reformen samtidigt. Det är detta som de citerade meningarna gäller. Sedan talade Siri Häggmark återigen om att se minskningen till 80 9 i sitt sammanhang. Det är just detta som vi gör. Därför blir vi så bekymrade. Det är ju inte bara det här moderaterna vill göra. När det gäller Stockholm kan man se på vad ni dessutom vill göra. Ni vill t.ex. marknadsanpassa hyrorna. Detta är bara ett exempel. Vad skulle det innebära för barnfamiljerna i Stockholms innerstad? Jag skall ta ett exempel, som visserligen är kommunalt. I Stockholms stad sänkte den borgerliga majoriteten skatten den 1 januari, vilket har betalats genom en höjning av barnomsorgsavgiften och avgifterna för pensionärer. Så finansierade man sin skattesänkning. Jag tycker att detta är ett bra exempel på hur det kan gå, när man använder sig av den metoden. Sedan sade Siri Häggmark helt felaktigt att moderaterna finansierar sitt förslag krona för krona. Detta är alltså inte sant. Ni vill dra in över 8 miljarder kronor från kommunerna, men inte har jag sett röken av ett detaljerat förslag hur det skall gå till, vad det är i kommunernas verksamhet som ni vill dra in på. Till sist: Nog ökar valfriheten för barnfamiljerna, om man kan få täckning för ett inkomstbortfall i hela 18 månader att laborera med som man vill i stället för täckning i bara nio månader som för närvarande. Det är ju ingenting att sätta upp emot de 15 000 kr. som ni föreslår.

Herr talman! Jag blev i den förra debatten utlovad ett svar från folkpartiet beträffande vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning. Eftersom jag inte har fått något svar, vill jag ställa frågan på nytt. Barbro Sandberg var bekymrad över att behöva se avgränsningsproblem beträffande vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning. Tillfällig föräldrapenning utgår ju bara, sade hon, vid tillfälliga behov. Dessutom sade hon att tillfällig föräldrapenning ju bara utgår vid försämringar när vårdbidrag utgår. Det här visar, enligt min mening, att Barbro Sandberg inte vet vad hon talar om. Tillfällig föräldrapenning utgår, om förälder behöver avstå från förvärvsarbete i samband med sjukdom hos barnet, enligt förslaget under högst 90 dagar per år. Då ni nu helt vill avskaffa begränsningen av antalet dagar, utan att samtidigt möjliggöra ett utbyte av föräldrapenningen mot vårdbidrag, söker man ju inte vårdbidrag, eftersom det ju skulle innebära bara hälften så mycket pengar. Ert förslag betyder alltså att man kan få 90 96 av sin lön i ca 15 år för vård av sjukt barn. Då blir min fråga: Menar ni verkligen vad ni skriver? Hur skall ni i så fall finansiera detta?

Herr talman! Jag trodde, Lena Öhrsvik, att jag gav svaret. Socialdemokraterna vill inte förstå den här frågan. Vi vill ta bort taket när det gäller tillfällig föräldrapenning beträffande de ifrågavarande föräldrarna. Vi vet att det är ytterst få föräldrar som behöver utnyttja mer än de 90 dagar som ni har föreslagit. Varför det blev just 90 dagar behandlades ju i utskottet, varför jag tycker att det är onödigt att beröra den saken nu. Vi vet att läkarintyg måste komma till. Om läkare anser att barnet behöver särskild tillsyn och vård under längre tid än sex månader, begär man vårdbidrag. Om barnet blir sjukt på något annat sätt får man bidrag i dag, men som det står i utskottsbetänkandet: Om barnet har blivit sjukt och fått vårdnadsbidrag för just ifrågavarande sjukdom, utgår inte tillfällig föräldrapenning.

Herr talman! Jag har läst på reglerna ordentligt, men problemet är ju att ingen kommer att söka vårdbidrag, eftersom man kan få tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar. Därför håller ju inte resonemanget att föräldrapenning skall kunna utgå vid försämringar i sjukdomstillståndet. Att läkare skall intyga osv. har ingen som helst betydelse. Ert förslag innebär klart och tydligt att tillfällig föräldrapenning utgår under ett obegränsat antal dagar, om man måste avstå från förvärvsarbete när barnet är sjukt. Detta innebär bidrag med 90 96 av inkomsten under ca 15 år, när barnet är allvarligt sjukt.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort — jag råder Lena Öhrsvik att läsa motionen. Där står det bl.a. följande: ”Om det blir fråga om vård av permanent karaktär, bör dock en samordning med andra ersättningsformer ske.”
Herr talman! Jag har läst motionen, och jag var glad att den upplästa meningen stod där, men i er reservation, som vi faktiskt skall votera om, finns ingen som helst begränsning. Där finns alltså inte de ifrågavarande orden med. Det finns ingen lagtext som handlar om samordning, utan ni räknar med ett obegränsat antal dagar. Och det är det som är problemet.

Herr talman! När vi nu skall behandla arbetsmiljön kan man ändå konstatera att de gamla typerna av arbetsmiljöfaror — tunga, farliga, smutsiga arbeten som var uppenbart hälsovådliga — har utbytts i dagens arbetsliv mot nya, smygande, monotona och osynliga arbetsmiljöhot. Det gäller i dag framför allt belastningsoch förslitningsskador samt sjukdomsrisker som uppstår till följd av kemisamhället. Det centrala i arbetsmiljöarbetet går ut på att komma till rätta med dessa problem. Samtidigt kan man se att de tekniska framstegen i samhället inte automatiskt innebär någon bättre arbetsmiljö utan alstrar i sin tur nya risker. Om arbetsmiljön har blivit bättre eller sämre är i dag ingen huvudfråga. Fullständigt klart är emellertid att dagens arbetsmiljö skördar nya offer. Antalet skador inom arbetslivet har fördubblats under första hälften av 1980-talet: från 20 000 till 40 000 rapporterade fall. Antalet olycksfall som ett tag översteg 100 000 per år men som minskade i början av 1980-talet ökar för närvarande. Antalet dödsolyckor som ett tag gick ned kraftigt är på väg uppåt igen. Man kan konstatera att alla typer av klassiska skador på 1970-talet kommer igen i nya former. Förtidspensioneringen fortsätter att öka i omfattning. Den kostar samhället enorma belopp. Detsamma gäller sjukskrivningarna. Man kan i stort sett utgå ifrån att de beror på arbetslivets dåliga miljö. Dessutom är hälsan en klassfråga. När LO redovisar sina rapporter visar det sig att den s.k. välfärd vi har i dag inte har medfört att hälsan har blivit bättre, utan sjukdomar och förslitningsskador är lika stora hos LO-grupperna som på 1960-talet. Det råder alltså inget tvivel om att arbetsmiljön är ett dagligt hot för miljontals människor i vårt land. Riskerna finns nästan på varje arbetsplats, men arbetsmiljödebatten handlar ofta om den yttre miljön: utsläpp i luft, jord och vatten av allehanda slag hotar både naturen och människans existens. Arbetsmiljöfarorna är egentligen två företeelser som har samma grund, nämligen att vi utformar vår produktion och våra tjänster och hela samhället utifrån mycket strikta lönsamhetsoch effektivitetskrav. Den fråga som egentligen skulle ställas av politiker och ansvariga är: Kan vi fortsätta med den typ avs.k. välfärdssamhälle vi har i dag, som har ett mycket högt pris när det gäller arbetsmiljöskador? Vi i vpk anser inte det. Det är därför vi i arbetsmiljöfrågor och andra frågor ställer helt andra kvalitetskrav på samhällsutvecklingen än andra partier gör. När det gäller arbetsmiljön har stressen och jäktet blivit det stora gisslet. I snart sagt varje arbetsmiljöproblem kan en väsentlig del hänföras till det som så vackert kallas psykosociala problem — dvs. stress, jäkt och liknande. Arbetsmiljön var, innan den senaste arbetsmiljölagen antogs, inte direkt en partsfråga, utan den var i mycket hög grad hänvisad till samarbete mellan parterna. I och med den nya arbetsmiljölagen fortsatte detta samarbete men i en annan form. En stor del av det som omfattas av själva arbetsmiljölagen överlämnades till annan lagstiftning, nämligen medbestämmandelagen. På detta sätt har arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöfrågorna isolerats och blivit något för experter i en snäv mening — experter som tvingas isolera sig från övriga företeelser i arbetslivet. Det jag säger om experter är inte ett uttryck för något förakt för experternas kunskaper.

Lagen har nu varit i kraft en tid. Vi har från vpk vid ett flertal tillfällen begärt att den skall ses över — utifrån aspekterna att den hade vackra målsättningsparagrafer, nämligen att arbetsmiljön skulle vara tillfredsställande från såväl psykisk som fysisk synpunkt. Vi från vpk förstår varför det inte är så: Stora delar av arbetsmiljölagen överläts för fortsatt s.k. utredningsarbete inom medbestämmandelagens ram. Problem med arbetstakt, jäkt, stress, ackord, utslagning osv. har förts bort från det som egentligen kan kallas arbetsmiljöarbetet. Det behövs en utvärdering av lagens former. Vi har pekat på några områden, som jag snabbt skall gå igenom. De kemiska riskerna finns kvar i mycket stor utsträckning. Det gäller att genom produktkontroll och andra föreskrifter verkligen se till att de kraftigt begränsas. Företagsekonomiska skäl får exempelvis inte medföra att man halverar gränsvärden för lösningsmedel. Vi måste ha klara regler, som gör att säkerhetsmarginalerna är så tydliga att de gränsvärden vi sätter kan förhindra ohälsa. Den psykosociala miljön har jag tidigare nämnt. Den är inte alls någon aktiv del i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudens makt och fackföreningarnas roll bör utredas och belysas på ett helt annat sätt än som skett. Skyddsombuden borde få mycket bättre befogenheter än de har. Inte minst bör de få möjlighet att mycket mera aktivt än nu avbryta arbete som kan medföra s.k. långsiktiga skador. Lagstiftningen bör också kunna stå fri och obunden från t.ex. EG:s påtryckningar. Företagshälsovården måste få en mer aktiv roll. Kvinnornas arbetsmiljö måste ha en helt annan plats än nu i en framtida lagstiftning. Arbetsmiljön är ofta svårare att klara för kvinnorna — framför allt för gravida kvinnor och de kvinnor som planerar för graviditet. De som i dag utsätts för stora faror har inget speciellt skydd genom lagstiftningen. De bör få möjlighet till omplacering eller kunna få sin försörjning på annat sätt. I dag är möjligheterna begränsade. Arbetarskyddsstyrelsen spelar en beklämmande roll. Det kanske är lagstiftningen som har tilldelat styrelsen den rollen, och därför skall jag inte anklaga dem som råkar sitta i arbetarskyddsstyrelsen. Dess roll är att fungera som en samarbetslänk mellan parterna, och om parterna inte blir överens blir det inget resultat. Det vet vi. Det skulle egentligen vara en kvalificerad majoritet från de fackliga organisationerna, så att erfarenheterna från arbetslivet kunde komma till uttryck i de föreskrifter och det lagstiftningsarbete som borde komma till stånd. Som jag nämnde är det stora gisslet förslitningsoch belastningsskador. De kan kanske snabbt minskas. Så som vi utformar arbetslivet i dag sliter vi ut människor med ensidiga arbetsställningar, ansträngande rörelser av det slag som gör att våra muskler förslits. De tunga lyften som tidigare var problem har nu ersatts av ensidiga rörelser och statisk belastning. När vi i socialutskottet har haft hearings med experter, har vi snabbt kommit fram till att stressfaktorn spelar en mycket viktig roll vid belastningsskador, bildskärmsarbete osv. Men ingen tar fasta på detta — det är en ekonomisk fråga, som inte får plats inom forskningens ram. Vi borde kunna sätta som mål att få ett åtgärdsprogram för att kunna halvera dessa skador på några år. För ett sådant åtgärdsprogram fordras naturligtvis politiskt mod. Då måste man se till att lokala fackföreningar och skyddsombud får ett sådant ansvar att de kan avgöra vad som är långsiktiga skador och därmed kan stoppa arbetsprocesser som är skadliga. Det är klart att det kommer att gå ut över den kortsiktiga lönsamheten och effektiviteten, men samhället får säkert igen det på annat sätt. Arbetsorganisationen är naturligtvis avgörande för hur arbetslivet kommer att utformas. I dag ingår i varje arbetsorganisation en hög arbetsintensitet, i många fall ensidighet i arbetet — detta för att man skall uppnå en strikt lönsamhet. Medicinska gränsvärden borde alltså sättas upp. Utifrån detta har vi från vpk väckt förslag till ett samlat åtgärdsprogram. Vi föreslår att den forskning som pågår skall kartlägga sambandet mellan belastningsoch förslitningsskador, stressfaktorer och arbetsorganisation. Vi vill även att fackföreningarna och skyddsombuden skall få ökad rätt att stoppa de arbeten som kan befaras vara förslitande och ge belastningsskador. Vi tycker också att de lokala fackföreningarna skall kunna se till att det i arbetslivet blir naturligt med raster, att vi får ett lägre arbetstempo och att arbetsväxling och arbetsrotation får genomslag i arbetslivet. För detta fordras någon form av vetorätt. Med ett sådant program kanske vi skulle kunna förbättra arbetsmiljön. Elektronikens genombrott har, som jag sade tidigare, inte förbättrat arbetsmiljön utan skapar nya problem. Det är kanske inte för sent, men hög tid att ta något slags samlat grepp på detta område. Vpk har under flera år — Prot. 1987/88:85 krävt tillsättande av en datamiljökommission. Nu visar det sig att det finns ett 16 mars 1988 helt komplex av problem kring elektronikens framväxt. Det hade naturligtvis varit bra om man för några år sedan hade varit framsynt nog att ta den frågan på allvar. Då hade vi kanske bättre kunnat bemästra problemen i dagens läge. Det är aldrig för sent att ta tag i problemen, men jag är rädd för att vi nu inte på många år kommer att klara dem. I stället kan det bli på samma sätt som med andra typer av skador, dvs. att man tar itu med dem först när deras antal växt i sådan omfattning att de blivit ett samhällsproblem. Då har många liv skördats eller åtminstone många fått ett ganska dåligt liv på grund av arbetslivets utformning. Som jag sade tidigare är det en viktig angelägenhet för kvinnor att få möjlighet till omplacering när de planerar graviditet eller är gravida. En sådan rättighet är ännu inte genomförd genom arbetsmiljölagstiftning eller avtal på arbetsmarknaden. I detta avseende råder varken jämlikhet eller jämställdhet. Varje individ borde utifrån sina förutsättningar kunna få delta i arbetslivet utan att drabbas av arbetsskada eller risk för ohälsa. Jag yrkar med detta bifall till alla av mig underskrivna reservationer vid detta betänkande.

Herr talman! Vi skall försöka att behandla det här ärendet färdigt i kväll, och jag skall därför fatta mig så kort som jag kan. Vi har behandlat dessa frågor vid ett antal tidigare riksmöten, så det gäller inte några nya frågor. Jag delar Lars-Ove Hagbergs uppfattning i så måtto att de arbetsmiljöproblem som vi har i dag inte är desamma som de som vi hade för några år sedan. Antalet klassiska arbetsskador är mindre i dag, men vi har fått nya i stället. De många motioner som behandlas i detta betänkande speglar den oro som människorna hyser över arbetsmiljön framöver. Men jag tycker ändå att det även finns skäl att säga något positivt om det trägna arbete som utförs för att skapa säkrare arbetsmiljöer för människorna ute på arbetsplatserna. Vi har i ett internationellt perspektiv en bra arbetsmiljölagstiftning. Internationellt sett har vi också en osedvanligt effektiv och väldimensionerad tillsynsorganisation, som arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen svarar för. Också arbetsmiljöforskningen är internationellt på en mycket hög nivå. Detta hjälper oss att flytta fram positionerna i vårt arbetsmiljöarbete på ett mycket påtagligt sätt. Men problemen är ju föränderliga, och därför löser vi dem aldrig definitivt. När vi löser några arbetsmiljöproblem kommer nya upp i stället. Men den flexibla organisation som vi har i vårt land för arbetsmiljöfrågorna är en tillgång för oss. Den lokala skyddsverksamheten är en hörnsten i vårt arbetsmiljöarbete. Skyddsombud, skyddskommittéer och företagshälsovård är spjutspetsar i verksamheten för att förbättra arbetsmiljön ute på arbetsplatserna, och vi tycker att skyddsombudens ställning är väl avvägd. Ingen annanstans har skyddsombuden rätt att stoppa ett arbete. Vi tycker inte att skyddsombuden skall träda i tillsynsmyndighetens ställe, utan de skall vara ett komplement till tillsynsmyndigheten och kunna stoppa arbetet när 171 tillsynsmyndigheten inte hinner ut till arbetsplatsen. Denna organisation ger oss möjlighet till ett mycket effektivt arbetsmiljöarbete. Det är de många människornas arbete som gör att vi har en så pass bra arbetsmiljö som den vi har. Men många problem återstår, och jag skall ta upp ett par av dem. Lars-Ove Hagberg har tagit upp andra. Bildskärmsarbetet oroar många människor. Utskottet har genomfört en hearing om bildskärmsarbetet, vid vilken också Lars-Ove Hagberg var närvarande. Jag tror att alla som var där tyckte att det var en mycket bra hearing. Den gav oss kunskaper och insikter om vilka problem vi har att lösa framöver. Mycket görs för att förbättra situationen på detta område. Vi har också haft en hearing om belastningsskador, det kanske största problemet framöver. Det måste lösas i en helhetssyn ute på arbetsplatserna. Jag håller villigt med Lars-Ove Hagberg om att det här krävs ett organisationsarbete. De psykosociala arbetsplatsproblemen betyder mycket i det här sammanhanget. Arbetarskyddsstyrelsen har dock dragit i gång ett belastningsergonomiskt program för att kunna angripa dessa problem från rätt utgångspunkt. I programmet skall man gå igenom bransch efter bransch i hela vårt näringsliv, för att vi skall kunna rå på de mycket svåra belastningsskadorna, som nu ökar i antal. Arbetsmiljöfonden utdelar 200 milj.kr. för forskning på området belastningsskador. När det gäller företagshälsovård och rehabiliteringsåtgärder hänvisar jag till det utförliga avsnittet härom i vårt betänkande.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
Herr talman! Jag skall inte ge mig in på någon lång polemik med Kjell Nilsson utan skall bara konstatera i denna debatt att både reservanter och majoritetsföreträdare ser de faror som finns men att våra uppfattningar skiljer sig i övrigt. Det finns vad gäller bildskärmar, elektronikområdet och belastningsskadorna några gemensamma faktorer, som är boven i det hela och som vi möter både när vi observerar verkligheten och när vi lyssnar på hearingar: stressfaktorerna, arbetstempot, arbetsorganisationen och maktfrågorna i företagen. På de punkterna skiljer sig våra uppfattningar. Kjell Nilsson och de övriga majoritetsföreträdarna vill inte ge de arbetande det avgörande ansvar över sin egen arbetsmiljö som jag vill att de skall ha. Jag vill att de lokala fackföreningarna skall få en avgörande möjlighet att påverka arbetsmiljön och att de skall kunna stå emot den som har makten i företagen och i myndigheterna och som i stort sett bestämmer utvecklingen med sina ekonomiska resurser. Jag tror alltså att vi alla ser vilka problem som ligger framför oss — men att se dem utan att egentligen vilja göra något åt dem är kanske ännu värre än att inte se dem.
Herr talman! Mycket kort: De frågor som Lars-Ove Hagberg här tar upp ingår i arbetarskyddsstyrelsens stora och breda program, som alla parter på arbetsmarknaden deltar i. Forskningsföreträdare, tillsynsföreträdare och alla andra som kan något om belastningsskador är engagerade. Man behandlar just de frågor som Lars-Ove Hagberg här tar upp: organisationsfrågor, stressfaktorer osv. Vi kan se fram emot att genom detta arbete kunna komma fram till lösningar på dessa punkter. Våra uppfattningar delar sig på en punkt: Lars-Ove Hagberg och kanske andra i hans parti tycker inte som vi, att om vi skall kunna lösa de mycket svåra arbetsmiljöproblemen, måste vi göra det i samverkan. Alla goda krafter måste ställa upp. Det är den genomgående linjen i hela vårt arbetarskyddsarbete, och för det ställer också den fackliga rörelsen upp.

Herr talman! Man kan på olika sätt se klara och mycket alarmerande tecken på hur människor i allt större utsträckning skadas och mår dåligt till följd av brister i arbetsmiljön. Det har jag försökt belysa i en motion som behandlas i detta betänkande. Antalet anmälningar om arbetsskador har enligt tillgänglig statistik ökat mycket kraftigt under 1980-talet och uppgår nu till närmare 250 000. Även antalet arbetsskador för försäkringsmässig prövning, alltså sjukskrivna över 90 dagar har ökat oavbrutet de senaste åren. Enligt prognosen fortsätter ärendetillströmningen att öka med ca 20 96 per år, vilket för nästa budgetår skulle motsvara 120 000 ärenden. Ökningen gäller främst de s.k. sjukdomsfallen. Under de senaste åren har antalet sjukdomsfall för arbetsskadeprövning ökat med mer än 150 96. Statistiska centalbyråns rapport om ”Ojämlikheter i Sverige” visar också att de dåliga arbetsmiljöerna och ohälsan i viss utsträckning består trots nya arbetsmiljölagar. Redan i början av 1970-talet konstaterade LO att dålig arbetsmiljö var en klassfråga. Fortfarande finns de gamla klasskillnaderna kvar i människors uppfattning om sin arbetsmiljö. Det är arbetarna som har de sämsta arbetsmiljöerna och som till följd av detta är mest drabbade av sjukdomar och skador. De nya skadorna, som ökar kraftigt, hänger ihop med olämpliga arbetsställningar, ensidiga arbetsrörelser, tunga lyft, vibrerande underlag eller verktyg. Arbetet har också blivit mer fysiskt slitsamt och psykiskt ansträngande samt stressigt. Till följd av dåliga arbetsmiljöer har rörelseorganens sjukdomar blivit ett av de stora folkhälsoproblemen. Missförhållandena i arbetslivet är en mycket tungt vägande orsak till ohälsa och mänskligt lidande och därmed till stora vårdkostnader. Insikten om detta bör leda till att man går på djupet med arbetsmiljön och ser över de instrument som finns i dag. Det kräver vi också i motionen. Många av de svåra bristerna i LO-medlemmarnas arbetsmiljö kan bl.a. lösas genom forskningsoch utvecklingsinsatser. Flera exempel kan nämligen anges på hur produktionsteknik och teknisk utrustning kan innebära hälsorisker. Som exempel på bristande hänsyn till arbetsmiljöfaktorer kan nämnas att flertalet truckar i industrin är konstruerade så att föraren tvingas till en sned körställning. Självklart medför det allvarliga nackskador. Truckarna måste konstrueras på ett riktigt sätt. Arbetsmiljön är enligt alla rapporter som man kan studera ett växande problem som det är nödvändigt att gripa tag i. Vi kan i dagens samhälle inte acceptera att människor på sina arbetsplatser utsätts för allvarliga hälsorisker. I motionen pekar jag på en rad åtgärder som bör vidtas. Bl.a. måste yrkesinspektionen bli mer effektiv. Ett exemplar av arbetsskadeanmälan sänds alltid till inspektionen, men någon reaktion därifrån mot företaget kommer mycket sällan. Jag pekar också på andra åtgärder som bör prövas. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till bl.a. arbetsmiljölagens regler, som ålägger arbetsgivaren att ta hänsyn till arbetstagarnas särskilda förutsättningar för arbetet. Allt fler på arbetsplatserna ifrågasätter i dag företagens ansvar att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Herr talman! Jag finner det inte meningsfyllt att i dag gå längre i min argumentation. Jag tycker att socialutskottet har tagit något för lätt på denna fråga. Utskottet har inte kunnat undgå att få vetskap om att tusentals människor, främst inom industrin, varje år drabbas av allvarliga skador, som i många fall består livet ut. Vid sidan om den mänskliga aspekten finns också stora ekonomiska vinster att göra med en förbättrad arbetsmiljö och en ordentlig uppföljning och rehabilitering av dem som utsatts för arbetsskador. Arbetsskador innebär i många fall mänskliga tragedier. Jag hade väl förväntningar om att socialutskottet med utgångspunkt i motionen skulle ta vissa politiska initiativ i frågan. Men nu blir det inte så. Jag får i stället, herr talman, återkomma i andra sammanhang i frågan om att åstadkomma en säkrare och tryggare miljö ute på arbetsplatserna.

Herr talman! Det har gjorts åtskilligt på arbetsmiljöområdet. Företagshälsovården och yrkesinspektionen har byggts ut. Vi har fått en arbetsmiljölag osv. Men förbättringar av arbetsmiljön kommer aldrig att bli ett avslutat arbete. Vi kommer ständigt att ha aktuella frågor att ta itu med. Det kan hänga samman med att vi skaffat oss ny kunskap om arbetsmetoder, om ämnen som används och om vilka skador som uppkommer. Det är också fråga om att vi tar i anspråk ny teknik, som ibland för med sig tidigare okända problem. De mest uppmärksammade arbetsmiljöfrågorna under senare år har varit de som rör bildskärmsarbete. Att de frågorna fortfarande är aktuella efter flera års uppmärksamhet beror delvis på att uppgifterna om eventuella skadeverkningar inte är helt entydiga. Det man emellertid säkert vet är att långvarigt bildskärmsarbete kan ge upphov till besvär från ögon och muskler, till stressreaktioner och hudbesvär. Det är därför angeläget att man på olika sätt försöker komma till rätta med de problemen. Centern har i ett särskilt yttrande framhållit att det förmodligen är nödvändigt med mer precisa regler för bildskärmsarbete än dem som gäller nu. Det som mer än något annat har ställts i fokus är frågan huruvida strålningen från bildskärmar kan ge upphov till graviditetsstörningar eller fosterskador. Även om det mesta talar för att själva strålningen inte är farlig i det här sammanhanget, har det fortfarande inte bekräftats att det är så. Så länge vi har en sådan situation måste den oro som naturligt nog finns hos gravida kvinnor respekteras. Det finns numera överenskommelser och en del lokala avtal som medger rätt till omplacering av gravida kvinnor, men det är fortfarande en långt ifrån allmänt vedertagen praxis. Det är därför nödvändigt med ett riksdagsuttalande i den här frågan, något som centern har föreslagit i reservation 12, som jag yrkar bifall till. Herr talman! Det finns flera yrkesgrupper vilkas situation det finns särskild anledning att uppmärksamma, bl.a. för att deras arbete ofta är ett ensamarbete. Centern har i år liksom förra året i motion tagit upp frågan om arbetsmiljön inom hemtjänsten. Vi menar att det där finns alldeles speciella problem att bearbeta. Förutom att arbetstagarna har ett ensamt och många gånger tungt arbete, kan det också uppstå konfliktsituationer där kraven på en god arbetsmiljö ställs mot vårdtagarens rätt till integritetsskydd. Över huvud taget är det fråga om ett grannlaga arbete, som ställer stora krav på vårdbiträdet och som därför ofta kan bli psykiskt påfrestande. Det gäller inte minst unga arbetstagare. Eftersom det är ett faktum att många unga lämnar vårdyrket efter endast en kort tid, måste problemen uppmärksammas mycket mer än vad som hittills varit fallet: Centern har tagit upp den saken i ett särskilt yttrande. En grupp människor som också har ett ensamt och synnerligen riskfyllt arbete är de som är verksamma med skogsarbete. I en centermotion av Stina Gustavsson m.fl. begärs därför åtgärder för att öka säkerheten i den här verksamheten, bl.a. genom att arbetarskyddsstyrelsen ges i uppdrag att initiera en fortsättning på projektet ”Säkerhetsdagar i skogsbruket”. Det föreslås att medel anvisas ur arbetsmiljöfonden för detta projekt. Utskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till att det ankommer på fondens styrelse att prioritera utbildningsinsatser. Det kan i och för sig vara riktigt, men eftersom skogsbruksarbetet är en så synnerligen olycksdrabbad verksamhet, anser vi att det är påkallat med en meningsyttring från riksdagen i frågan. Jag yrkar därför bifall till reservation 10. Till sist vill jag yrka bifall också till reservation nr 11, som gäller frågan om luftkuddeskydd i yrkesmässigt använda personbilar, vilken Karin Israelsson m.fl. tagit upp i en motion. Det kan numera knappast vara något tvivel om att en allmän användning av luftkudden skulle ge många yrkestagare ett skydd som de i dag i praktiken saknar. Med tanke på hur vanliga arbetsskadorna i det här sammanhanget är finns det stor anledning att ta till vara den nya teknik som utvecklats och som dessutom redan är väl prövad i andra länder.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort och på ett rakt sätt ta upp de förhållanden som jag har velat aktualisera genom en motion — §0702 — som behandlas i det här betänkandet. Vi är några socialdemokrater som i motionen krävt att en översyn företas av den förebyggande företagshälsovården och att åtgärder vidtas för att arbetsplatserna bättre än nu skall kunna anpassas till den enskildes behov. Det är enligt min uppfattning mycket angeläget att det sätts in åtgärder för att komma till rätta med den utslagning som sker i arbetslivet. Den ökar på ett oroväckande sätt behovet av skyddade och halvskyddade arbetsplatser. Jag anser att det är mycket angeläget att komma till rätta med dessa förhållanden. Det måste till ett allmänt medvetande om behovet av bra arbetsplatser, så att utslagning inte kan komma i fråga. Uppstår skador i arbetet bör produktionen också svara för de kostnader som utslagningen föranleder. Ansvaret får inte lastas över på det allmänna. En anställd måste så långt möjligt kunna vara kvar på sin arbetsplats, och uppstår en begynnande skada måste allt göras för att anpassa arbetsplatsen till arbetstagarens behov. Kunde medvetandet om förebyggande företagshälsovård bli mycket bättre och kunde arbetsplatserna bättre än nu anpassas till den enskilda personens behov, skulle utslagningen minska kraftigt och således även behovet av skyddade och halvskyddade arbetsplatser. Jag har här velat markera min inställning, att det krävs kraftfulla åtgärder för att förbättra företagshälsovården och för att anpassa arbetsplatserna till den anställdes behov. Den översyn som omtalas i betänkandet måste ta sikte på att ordentligt påtala behovet av att arbetsplatserna anpassas till den enskildes förutsättningar och av att företagshälsovården byggs ut så att den anpassas till de krav som ställs på goda arbetsplatser. Jag anser att det skulle minska utslagningen kraftigt — och således spara både lidande och pengar — att se till att arbetsplatser och företagshälsovård blir bättre.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

Vidare har arbetsmarknadsministern anmält att hon har för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp för att utvärdera 1986 års reform om företagshälsovård och arbetsanpassning. Det arbetet kommer att sättas i gång under året. Vi har inhämtat att också företagshälsovårdens roll i anpassningsoch rehabiliteringsarbetet på arbetsplatserna kommer att granskas. De sakerna finns alltså att läsa i vårt betänkande.